Fru talman! Jag är övertygad om att alla som deltar i kvällens debatt kommer att framhålla att Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Även om det finns en generell politisk samsyn kring betydelsen av forskning och innovation så finns det också några avgörande politiska skillnader i hur en sådan långsiktig och klok politik ska utformas. I det utskottsbetänkande som vi nu ska debattera finns en socialdemokratisk kommittémotion som redogör för hur vi vill utforma forsknings och innovationspolitiken. Tiden medger inte att jag redogör för hela motionens innehåll, men jag vill utifrån våra reservationer säga några ord om de skillnader som föreligger mellan socialdemokratisk och borgerlig forsknings och innovationspolitik. Sverige ska rustas för framtiden. Därför behövs mer forskning och fler innovationer. Vi kan inte vila på gamla lagrar. Vi måste tänka framåt. Vi måste leva i en ständig förbättringsprocess. Vi behöver en forsknings och innovationspolitik som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, en politik som stärker svenska företag och leder till fler företag och nya jobb. Med fler och nya jobb får vi en bättre ekonomi och ökade skatteintäkter. Det möjliggör i sin tur en god kvalitet i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Det bidrar kort och gott till en god samhällsutveckling. Forskningen ska också vara en kritisk röst som främjar ett öppet och demokratiskt samhälle, vidgar tanken och perspektiven samt ökar förståelsen och samspelet oss människor emellan. Forskningen ska stå i människans tjänst för ett solidariskt, jämlikt och rättvist samhälle. I möjligheternas Sverige ska människor känna sig trygga att ta nya språng i livet och det många gånger. Då är det nödvändigt med mer forskning och fler innovationer. För det första måste samverkan mellan akademi, näringsliv, samhälle och politik bli bättre. Det skedde en tyngdpunktsförskjutning i forsknings och innovationspropositionen Ett lyft för forskning och innovation som presenterades hösten 2008. Den akademiska grundforskningen kom att betonas väldigt starkt, samtidigt som samverkan mellan akademi, näringsliv, samhälle och politik nedprioriterades. Det tydliggjordes bland annat genom nedläggningen av de så kallade branschprogrammen. Dessa forskningsprogram hade stor framgång och hög näringslivsrelevans. Branschprogrammens idé var att öka samverkan mellan akademi, näringsliv, samhällsliv och politik. Man möttes till gemensam problemformulering. Man analyserade omvärlden samt företagens och samhällets behov och beslutade sedan om verkningsfulla forsknings och innovationsåtgärder. Det är tillbaka till denna ömsesidiga och jämlika samverkan mellan akademi, näringsliv, samhälle och politik som vi bör komma. Även näringslivets parter efterlyser själva en bättre tingens ordning vad gäller samverkan kring forskning och innovation. Det är en önskan som en regering bör ta på största allvar. Låt mig för klarhetens skull poängtera att vi socialdemokrater står bakom satsningen på akademisk grundforskning eller nyfikenhetsforskning. Här går inte skiljelinjen mellan socialdemokratisk och borgerlig forskningspolitik. Vår kritik handlar om att vi fått en obalans genom en företagsfrånvänd forsknings och innovationspolitik. Sverige är ett starkt exportberoende land. Därför är det avgörande att det finns ett fungerande och väl utvecklat samarbete mellan alla aktörer som kan bidra till att Sverige blir framgångsrikt i den globala konkurrensen. Vi behöver mer av samarbete och gemensamma prioriteringar av forskningsresurser, utbildningsinsatser samt export och investeringsfrämjande åtgärder. Vi socialdemokrater vill därför utveckla en ny samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i centrala framtidsutmaningar för vårt samhälle - både inhemska och globala. Vi har därför i vår budgetmotion avsatt totalt 2 miljarder kronor under perioden 2012-2015 för strategiska samverkansprogram. Några områden som angavs som naturliga att kraftsamla kring är miljö och energiområdet framtidens transportlösningar den demografiska utmaningen hälsa och livsvetenskaperna samt Sveriges attraktionskraft. För det andra medför den nu förda forskningspolitiken att de stora strömmarna av statens forskningsmedel går till de äldre och större universiteten. Det är endast en rännil av forskningsmedlen som går till högskolorna och de yngre universiteten. Det allvarliga är att vi håller på att få ett A och B-lag bland lärosätena. Vi socialdemokrater vill säkerställa ett universitets och högskolelandskap som präglas av mångfald, bredd och djup. Vi behöver inte mindre forskning. Vi behöver mer. Det är då inte fruktbart att ställa lärosäten mot varandra. Vi vill se en resursfördelningsmodell som garanterar forskning med bredd och djup i hela landet, ett resursfördelningssystem som både kan prioritera mångfald och ge tillräckliga resurser till excellenta forskningsmiljöer. För det tredje anser vi att regeringen sviker unga forskare genom att passa i frågan om yngre forskares villkor. Ungefär en tredjedel av doktoranderna saknar anställning. De är stipendiefinansierade, går på utbildningsbidrag eller saknar ordentlig finansiering knuten till sitt arbete. Dessa doktorander saknar tillgång till de sociala trygghetssystem och förmåner som är norm på arbetsmarknaden. Doktorandernas situation måste stärkas. Vi vill gå vidare med att göra doktorandtjänster mer lika regelrätta anställningar. Utbildningsbidrag ska bara kunna ges i max ett år, och lärosäten ska inte kunna ersätta doktorander genom egeninrättade stipendier. Regeringen bör tillsammans med lärosäten och externa finansiärer utarbeta en överenskommelse om hur all stipendiefinansiering av forskarutbildning ska kanaliseras genom lärosätena och bekosta lön och sociala avgifter. Dessutom måste arbetsmarknadskopplingen bli tydligare i forskarutbildningen. Det är också viktigt att nydisputerade ges ökade möjligheter till fortsatt forskning och meritering. Vi måste skapa tydliga karriärvägar. För det fjärde behöver vi prioritera forskningssatsningar inom humaniora. De humanistiska perspektiven är nödvändiga för att rusta Sverige starkt, inte minst när vi ska bygga en hållbar och grön värld. Staten måste på ett särskilt sätt värna och utveckla de forskningsområden som inte lika lätt som andra kan kommersialiseras eller attrahera externa medel. Här vill jag särskilt peka på vikten av att stärka den utbildningsvetenskapliga forskningen. Om Sverige ska ha en högkvalitativ förskola, skola och vuxenutbildning krävs att undervisningen står på solid vetenskaplig grund. En stärkt utbildningsvetenskaplig forskning av högsta vetenskapliga kvalitet har därför en stor strategisk betydelse. Det är också viktigt att bygga broar mellan forskning och lokal skolutveckling. Vi behöver därför en ny organisation som kan sammanställa och sprida forskningsresultat till skolan. Vi vill också se att fler yrkesverksamma lärare får möjlighet att forska. För det femte behöver vi relatera svensk forskning till de stora forskningssatsningar som görs inom och utom EU. I en alltmer globaliserad värld är det viktigt att Sverige synkroniserar sin forskning med europeisk och global forskning. Därför vill vi etablera ett nationellt centrum för kompetensuppbyggnad och rådgivning till svenska forskningsfinansiärer. Målsättningen ska vara att öka antalet svenska forskare som deltar i europeiska forskningsprojekt samt att mer av EU:s statliga forskningsmedel allokeras till projekt där svenska universitet, högskolor och företag deltar. Svenskt forskningsutbyte måste också intensifieras med länder utanför Europeiska unionen. För det sjätte och avslutningsvis anser vi att genusforskning är ett strategiskt viktigt forskningsområde. Vi socialdemokrater anser att den borgerliga regeringen i alltför ringa grad uppmärksammar genusforskningens strategiska betydelse. Jämställdhet måste inom forskningsfinansieringen beaktas i större utsträckning än vad som är fallet i dag. Instruktionerna till Vetenskapsrådet, Fas, Formas samt Vinnova bör därför ses över i syfte att förstärka deras uppdrag avseende jämställdhet. Det är viktigt att genusperspektivet får genomslag i forskningens alla led, från beredningsprocesser till forskningens vardag. Fru talman! Vi socialdemokrater står bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservationerna 1, 10 och 11.

Fru talman! Forskningen rustar oss för framtiden. I en värld i ständig förändring står vi hela tiden inför nya utmaningar som vi behöver forskningens metoder, analys och slutsatser till hjälp för att hantera. Det gäller miljö och klimatutmaningen, framtidens utbildning och lärande, välfärden och transportsystemen likaväl som frågor om hälsa, sjukdomar och epidemier. Dessa utmaningar måste ses ur ett globalt perspektiv, där den nationella arenans uppgift är att bidra med resurser för att lösa mänsklighetens problem, i stort och i smått. Forskningspolitiken handlar därför inte om en tävlan mellan länder utan om hur vi tillsammans skapar förutsättningar för en mer vetenskapligt förankrad samhällsutveckling, både lokalt och globalt. Men forskningen är också viktig ur ett nationellt perspektiv. Sveriges ekonomi är och ska vara grundad på produktion av kunskapsintensiva varor och tjänster. För att svenska företag ska finnas i framkant på en global marknad krävs forskning av högsta kvalitet. Att bra forskningsresultat produceras räcker dock varken för att lösa de stora samhällsproblemen eller för att skapa ett kreativt och konkurrenskraftigt näringsliv. Forskningsresultaten måste omvandlas till handling. Det får inte vara så att en högskola går miste om resurser för att en doktorand placeras på ett företag en tid eller i en av välfärdens verksamheter. Resursfördelningen måste i detta avseende ses över, och vi hoppas att så sker inför den proposition som kommer till hösten. Miljöpartiet välkomnar att forskarsamhället förutsättningslöst analyserar, diskuterar, utvärderar och samtidigt medverkar till en mer upplyst offentlig debatt och förbättrade reformer för samhällets utveckling. Politiska förslag och beslut behöver i större utsträckning vara vetenskapligt förankrade. Fru talman! Fri forskning är en av förutsättningarna för ett fritt och öppet samhälle där akademin kan bidra med kunskap och nya perspektiv. Den statliga forskningspolitiken måste garantera både den fria nyfikenhetsstyrda forskningen och den tillämpade, lösningsfokuserade forskningen. Båda delarna behövs och hänger samman, såväl ur ett näringslivspolitiskt perspektiv som ur ett välfärdspolitiskt perspektiv. Forskningen, i sin bredaste bemärkelse, hjälper oss förstå vår samtid och rustar oss samtidigt för framtiden. Fru talman! En ursprunglig tanke med högskolorna som bildades genom högskolereformen 1977 var att de skulle erbjuda både utbildning närmare hemmet, i regionen, och att de skulle bidra med forskning som hade en särskild betydelse lokalt och regionalt. Det behovet finns fortfarande kvar. En av de mest uppenbara formerna för samverkan mellan akademin och det allmänna rör den offentliga sektorn som arena för forskning och kunskapsproduktion. Behovet av en sådan verksamhet är i dag allra tydligast i kommunala och landstingskommunala verksamheter. En sådan ansats bör vara deltagarorienterad, det vill säga att forskningen sker gemensamt och i dialog med verksamhetsföreträdare i kommunerna. Därigenom sker en omedelbar kunskapsöverföring, och forskningsprocessen har möjlighet att ge direkta, positiva konsekvenser i verkligheten. Det finns i dag flera goda exempel på det runt om i landet, som Dalarnas forskningsråd, Nestor FoU-center och delvis Landsbygdsnätverket. Verksamhet som organiseras i allmännyttiga bolag, såsom avfallshantering, energi och bostadsbolag, lämpar sig också väl för en starkare forskningsanknytning. Att bidra till utvecklingen av fler sådana samarbeten med aktionsforskning eller arbetslivsanknuten undervisning inom vissa strategiska områden vore gynnsamt av flera orsaker. Regeringen borde där göra mer. Fru talman! År 2011 hade Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ett förslag som gick ut på att regeringen tillsammans med lärosäten och externa finansiärer skulle utarbeta en överenskommelse kring hur dagens stipendier bättre kan kanaliseras genom lärosätena och på så sätt bli en del i fasta och trygga anställningar för doktoranderna. Det skulle vara ett första steg för att göra vägen till forskningen och universiteten mer attraktiv för fler. Tyvärr motsatte sig Alliansen det förslaget. Mot den bakgrunden är det ganska konstigt att Jan Björklund nu menar att vi ska ta vara på våra talanger. Morgondagens forskare i världsklass är dagens studenter. Genom kvalitetssatsningar redan i grundskoleutbildningen höjer vi på sikt kvaliteten också i forskningen. Forskningsanknytning på alla nivåer i den högre utbildningen är viktig. I grunden är det så vi garanterar Sverige bra forskare. Men på det området saknar regeringen förslag och satsningar. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att staten ska styra forskningen med tydligare visioner och färre prioriterade områden. Förtroendet mellan politik och akademi måste återupprättas. Miljöpartiet står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 5.

Fru talman! Kolleger, om jag får säga så! Jag ska försöka hålla mig vaken. Det gäller väl alla kanske. Nåväl, Sverige är ett land vars välstånd i hög grad är byggt på vår goda innovationsförmåga, inte minst inom industrisektorn. Sverige är fortfarande ett av de stora innovationsländerna, men jag menar också att utvecklingen går åt fel håll. Det saknas sällan idéer, det saknas sällan visioner, men tyvärr ofta kapital för att förverkliga dessa visioner och idéer, vilket onekligen leder till att många potentiella arbetstillfällen aldrig skapas. Om Sverige ska kunna vara ett land med världsledande konkurrenskraft i högteknologiska och avancerade sektorer kan man inte endast förlita sig på att marknaden tillskjuter det efterfrågade kapitalet. Därför vill vi tillskjuta mer pengar till forskning och mer pengar till utveckling, men också möjliggöra för innovatörer att lättare få tillgång till riskkapital. Därigenom menar vi att vi också kommer att främja innovationsutvecklingen i vårt land. Framför allt saknar de svenska småföretagen möjligheter att till rimliga motkrav söka riskkapital, trots att det är främst hos mindre företag eller enskilda individer som grunden till morgondagens stora innovationer finns. Vi ser därför ett behov av en marknadskompletterande riskkapitalfond, där fonden prioriterar de företag som har små möjligheter att söka kapital på den ordinarie riskkapitalmarknaden. Fru talman! Sverige ska vara en framträdande kunskapsnation även i framtiden, och vi ser en potential i att utveckla kompetensen inom ett antal forskningsfält. Särskilt intressant ser vi områden som informationsteknik, kärnfysik, genteknik, nanoteknik och rymdteknik. Det är inom dessa områden många av framtidens innovationsutmaningar kommer att ligga, och jag tror att vi kommer att se smärre revolutioner inte minst inom områden som hälsa och miljö när det gäller dessa fält. Här bör Sverige vara med och konkurrera som världsledande, och vi kan vara det - om vi bara vill. Sverige har sedan 90-talet varit bland de främsta länderna i världen när det gäller det första området, alltså utveckling, kommersialisering och användning av it-baserade system. Detta är en position som har gett Sverige konkurrensfördelar och som vi på intet vis bör överge eller ringakta. Snarare menar jag att vi bör med varsamhet förvalta och vidareutveckla denna gynnsamma ställning. Stärkta anslag till universitet och högskolor som bedriver it-baserad forskning är därför motiverade. Kärnenergi är det andra området som i dagsläget är en ofrånkomlig del av vår verklighet. Jag menar att det skänker oss en klimatvänlig och prisvärd energiform. Djupare kunskap och insikter ger dock en större förmåga att hantera och kontrollera de risker som följer med brukande av fissionskraft. Med stigande oljepriser och diskussionerna kring hur människans förbrukning av fossila kolväten förändrar klimatet har efterfrågan på alternativa energiformer gjort kärnkraften mer aktuell än någonsin tidigare. Forskning i riktning mot såväl säkrare som mångdubbelt energieffektivare reaktorer är ett område som Sverige bör och, menar jag, ska satsa på. Det tredje området, gentekniken, har under de senaste årtiondena gett häpnadsväckande insikter i hur organismers dna och genetik fungerar. Dessa framsteg innebär stora möjligheter för framför allt sjukvårdsmässiga och medicinska ändamål men kommer även att ha en stor inverkan på framtidens industri, exempelvis genom framställning av kemiska och biologiska produkter. Gentekniken är också en viktig pusselbit för att minska människans påverkan på miljön och för att uppnå ett hållbart jordbruk. I våra ambitioner att minska vårt beroende av fossil olja tror sig vissa forskare kunna skapa växter som kan producera produkter för kemikalieindustrin. Sverige är redan i dag världsledande på många av de områden som innefattas av gentekniken. Detta är en position vi bör sträva efter att behålla och utveckla. Många forskare menar dessutom att nanoteknologi, alltså det fjärde området, under de kommande decennierna kommer att innebära en större förändring för mänskligheten än vad den industriella revolutionen innebar, med potential att grundligt förbättra samtliga teknikformer vi i dagsläget använder oss av. De sociala och ekonomiska möjligheterna att ligga i framkant av denna utveckling är enorma. Detta kommer att kräva särskilda åtgärder från såväl stat som de organisationer och företag som är involverade i den nanoteknologiska sektorn. Därför är det viktigt att redan nu påbörja främjande investeringar, arbeten och diskussioner för att kunna stå på en stabil grund när världen går in i denna omvälvande fas - vilket jag är helt övertygad om att vi kommer att göra inom en snar framtid. Avslutningsvis: Regeringen minskade i senaste budgetpropositionen anslaget till rymdforskningen - det femte området. Det var till nackdel för ett område med många framtidsperspektiv och spin-off-effekter. Vi vill återställa regeringens sparbeting på rymdforskning genom att öka anslagen successivt, med målet att svensk rymdforskning ska ligga i framkant inom EU-området. Inte minst är säkra och oberoende kommunikationslösningar vid katastrofsituationer hett efterfrågade. Mot den bakgrunden och med tanke på den höga teknologi och systemkunskap som svensk industri besitter, i kombination med möjligheten till samarbete med andra länder och senare export av produkter inom området, föreslår vi en stor satsning på rymdteknik och rymdsystem med ett säkerhetsperspektiv.

Fru talman! I alla tider har människan fascinerats av rymden. Det är lätt att förstå, för oavsett ålder är det lätt att känna storslagenheten då man tittar upp på ett stjärnbestrött himlavalv och den starkast lysande Polstjärnan. Polstjärnan var en gång i tiden navigeringsverktyg för sjöfarare. Men rymden hjälper oss fortfarande att navigera - tack vare gps-satelliterna hittar vi fram till rätt adress. Satelliter hjälper oss också att förutse väder och katastrofer, vilket min kollega tog upp, samt att ta ut pengar i bankomaten, förmedla direktsända nyheter, upptäcka oljeutsläpp och forska om klimatet. Ja, satelliterna har verkligen blivit ett viktigt inslag i våra liv. Sverige utvecklade sin rymdverksamhet i början av 1960-talet, och vi är i dag duktiga på området. Vi har internationellt erkända forskare, bygger kostnadseffektiva forskningssatelliter och har dessutom flera entreprenörer och företag som har utvecklat världsledande innovationer vilka används såväl i europeisk rymdverksamhet som av amerikanska Nasa. Detta är naturligtvis en fantastisk utveckling, samtidigt som branschen är relativt okänd för svenskar i allmänhet. Uppmärksamheten och stoltheten var nog desto större då vår egen astronaut Christer Fuglesang gjorde sina rymdpromenader 40 mil upp i rymden. Kunskapen om rymdens betydelse behöver dock öka; där håller jag med tidigare talare. Detta område är nämligen inte science fiction. Tvärtom visar de exempel som nämnts att rymdtekniken är oerhört viktig för samhällsutvecklingen. Dessutom är det ett kunskapsområde som lockar ungdomar att satsa på studier inom områden som normalt inte lockar. Den är också samhällsekonomiskt intressant - Esa, Europeiska rymdstyrelsen, uppskattar att en satsad krona ger samhället 15 kronor tillbaka i form av ökad tillväxt. Rymdområdet lockar inte bara unga till studier, utan det är laddat med spetskompetens också i de etablerade företagen. För några dagar sedan besökte jag och några kolleger olika företag med koppling till rymden i Göteborg och Trollhättan. Det var imponerande. Företagen visade upp inte bara sin affärsmässighet utan också det stora ansvar de tar för forskning och utveckling på detta område. På ett företag samarbetade man med 70 doktorander vid lärosäten runt om i Sverige. De hade 4 adjungerade professorer och 50 disputerade anställda. Drygt 41 procent av deras personalstyrka på 1 200 anställda hade universitetsexamen eller högre. Vid ett annat företag var motsvarande siffra 50 procent, av en personalstyrka på ca 300 personer. Hur många företag matchar det? Personligen tycker jag att rymden förtjänar att visas upp som modell för ett lyckosamt och gott exempel på forskning, innovation och utbildning i samexistens men också som varande ett högteknologiskt område som bidrar till Sveriges tillväxt. Varför tycker jag det? Jo, för att det innehåller alla ingredienser vi som politiker älskar och gärna framhåller. Det innehåller samverkan mellan näringsliv och högskolor. Det visar på vikten av både nyfikenhet och tillämpad forskning. Det har innovationskraft - en forskning som leder fram till produkter som kommersialiseras eller också till data som kan beforskas av andra. Slutligen har den svenska rymdnäringen internationell konkurrenskraft och en hög grad av kompetens, kvalitet och tvärvetenskap. Dessutom tydliggör rymden de långa ledtiderna och därmed behovet av långsiktiga och robusta resurstillskott och forskningsvillkor. Den visar faktiskt också på behovet av forskningsinfrastruktur, för till och med de stora företagen som jag relaterar till med 1 200 anställda och med lysande affärer har behov av demonstratorer och testbäddar. Där spelar forskningsinstituten en stor och viktig roll. Samtidigt behandlas rymdfrågorna ofta i det tysta här i riksdagen, så tyst att branschen uppfattar oss politiker som oinformerade och kanske också ointresserade. Det är inte bra. Det var därför som jag tog tillfället i akt att särskilt belysa avsnittet om rymden från vårt betänkande om forskning, och det är lite intressant att min kollega valt att göra likadant. Fru talman! Om vi ser till de övriga områdena som betänkandet hanterar visar de på partiernas uppfattningar om forskning. Det här är naturligtvis spännande materia, där man ändå kan konstatera att samsynen tycks relativt stor, åtminstone tills jag hörde min kollega Thomas Strand tala om sin syn på forskning. Det vi ser är att oppositionspartierna inte har någon gemensam reservation utan lyfter lite spridda frågor såsom jämställdhet, tvärvetenskaplighet och open access, men i dessa frågor slår man in öppna dörrar. Alliansen har redan vidtagit åtgärder och driver en politik som många gånger ligger helt i linje med det som efterfrågas. Det som förvånar är just frågan om kvalitet i forskningen, för där är intresset inte lika stort. Sverige är ett av de länder i världen som satsar allra mest resurser på forskning. Det rör sig om 30-35 miljarder årligen. Det är ungefär lika mycket som läggs i budgeten på järnväg och väg årligen. Trots alla dessa pengar tappar vi samtidigt mark då det gäller kvalitet mätt som citeringar. Andra länder både kommer i kapp oss och går om oss, vilket är ett oroväckande mönster som måste brytas. Det är därför som det är så förvånande att oppositionspartierna inte tycks reflektera över det här. Socialdemokraterna har i och för sig skrivit att man kan ta till sig idén med regeringens resursfördelningssystem som ska gynna kvaliteten, men samtidigt uttrycker man både den ena och den andra farhågan för hur den här modellen faktiskt ska fungera. Och, som sagt, de andra partierna belyser inte frågan över huvud taget. Samma sak vill jag hävda gäller de strategiska forskningsområdena, som faktiskt också är ett sätt att jobba för kvalitet. I den senaste forskningspropositionen kraftsamlade regeringen kring några högkvalitativa svenska forskningsområden inom medicin, teknik och klimat, områden som alla har stor betydelse för samhället och som beräknas kunna bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Också denna idé gillar nog Socialdemokraterna. Men de drar sig inte för att samtidigt uttrycka skepsis, och de ser Alliansens utpekade forskningsområden som alltför detaljerade - detta trots att de i nästa sekund påpekar att de områden som man absolut ska forska på är arbetsmiljö och genus som strategiska forskningsområden. Miljöpartiet fyller på med att tala om att biblioteksområdet borde ges mer uppmärksamhet, och Vänstern och Sverigedemokraterna vill ha bland annat byggforskning respektive grundforskning i robotik och automation. Ja, önskelistan är lång, men vi kan ju inte kraftsamla om allt. De här ambivalenta synpunkterna - då tänker jag framför allt på Socialdemokraterna som ändå tar tag i frågorna eller i alla fall nuddar vid frågorna som gäller kvalitet och strategiska forskningsområden - vittnar om en opposition som inte riktigt vågar sätta ned foten utan på något sätt vill vara vän med alla eller alla goda gåvors givare. Fru talman! Inför förra valet ställde vi ofta frågorna: Vad vill oppositionen göra och med vem vill de göra det? De frågorna är sannerligen lika relevanta i dag. Det är lite beklämmande, för med tanke på den stora och viktiga uppgift som vi nu har framför oss, att skapa en tydlig och långsiktig strategi till och också för forskningen och tillväxten i Sverige, hade det varit ett utmärkt tillfälle för oppositionen att i dag visa på vad man vill och vad man har för idéer - men icke. Också på detta viktiga område är det tydligt att det är Alliansen som fortsatt får stå för både idéutveckling och reformarbete. Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkande UbU18.

Fru talman! Det är intressant att ta del av Betty Malmbergs beskrivning av socialdemokratisk forskningspolitik. Jag undrade ett tag om Betty verkligen har läst vår kommittémotion. Det hoppas jag. Men ibland får man intrycket att det är ungefär som en viss potentat läser Bibeln; det stämmer inte så vidare bra. I mitt anförande hade jag med sex kvalitetspunkter - på tal om kvalitet - så nog tar vi kvaliteten på allvar, vill jag påstå. Det gäller att se strukturerna bakom en forsknings och innovationspolitik. Den struktur som gäller för den politik som ni bedriver ger inte alla lärosäten samma möjligheter att utveckla sin forsknings och innovationspolitik. De stora strömmarna av pengar går till de stora universiteten. Endast en rännil går till högskolor och yngre universitet. Högskoleverket har berättat för oss att 2010 gick drygt 89 procent av forskningsmedlen till de äldre universiteten. Knappt 6 procent gick till de fyra unga universiteten. De återstående 13 högskolorna får dela på ca 5 procent. Då har vi inte räknat med forskningsanslagen från forskningsråden som bara förstärker bilden av vart pengarna går. Det är en politik som svälter ut vissa lärosäten. Jag vill därför ställa frågan till Betty Malmberg: Varför tillåter ni ett resursfördelningssystem som inte ger alla lärosäten reella förutsättningar att bedriva forskning? Blir forskningen bättre av att det är en rännil som går till fyra unga universitet och 13 högskolor?
Fru talman! Thomas Strand gör gällande att han och Socialdemokraterna i sin kommittémotion talar om sex kvalitetspunkter. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker att de frågeställningar som Thomas Strand tar upp handlar mycket om dåtid, trots att man säger att man ska tänka framåt. En fråga som nämns är till exempel ökad samverkan. Man talar om branschprogram, branschprogram som har försvunnit men som varje år upprepas i detta sammanhang, trots att till exempel fackförbundet Metall har tyckt att det är ett förlegat kapitel. Man måste gå vidare, man måste tänka nytt och man måste hitta nya metoder. Det går inte att vila på de gamla lagrarna. Jag undrar var själva satsningen som Socialdemokraterna vill göra på forskningen är. Här talas det mycket om att man vill satsa. Den dåvarande ekonomiska talespersonen Waidelich var ofta ute och talade om det. Men i budgeten för 2012 finns inga forskningspengar, trots att man hade lagt det i en ram i forskningsbudgeten för 2009. Det är mycket möjligt att de här pengarna finns inom näring, men då är det inte för forskning som skulle kunna hjälpa till exempel de små lärosätena. Det som jag tycker är så olyckligt är att man helt enkelt underskattar den kompetens och den kraft som också de mindre lärosätena har. Många som jag talar med är nöjda tack vare att de har fått chansen med smalare forskningsprofiler. Precis som Riksrevisionen i dag sade kan man göra strategiska och viktigare satsningar. Innan tiden rinner ut vill jag bara passa på att fråga: Hur vill ni öka möjligheten till samverkan? Och hur vill ni styra för kvalitet?
Fru talman! Jag tycker att Betty Malmberg smiter undan mina grundfrågor. Varför tillåter ni att en rännil av forskningsanslagen går till de fyra unga universiteten och 13 högskolor? Den frågan ställde jag, men den smet Betty Malmberg undan. Hade Betty Malmberg lyssnat på mitt anförande skulle hon ha hört att jag inte sade att vi ska ha tillbaka branschprogrammen, utan jag talade om nya samverkansmodeller. Jag talar nämligen regelbundet med IF Metall. Det är en viktig nyansskillnad. När det gäller samverkan vet jag inte vilka Betty talar med. I En vitbok i färg tar sex lärosäten upp problemet med att de får för lite forskningsanslag. En lösning är att öka anslaget från 8 000 till 25 000 per student. Låt mig nämna Jan Nygren, styrelseordförande i Högskolan Väst, Anna Götlind, ordförande i Sveriges universitetslärarförbund, och Sigbritt Karlsson, rektor för Högskolan i Skövde, som tar upp frågan om att det är en feldimensionering på basanslagen till forskningen, vilket hotar de mindre högskolorna. För inte så länge sedan hade vi ett betänkande med ett tillkännagivande om att det är viktigt att man ser över basanslagen med tanke på Riksrevisionens kritik. Jag tycker därför att den fråga jag ställer är berättigad. Tror Betty Malmberg att vi får bättre forskning om man endast ger en liten del av forskningen till dessa högskolor och universitet? Gynnar det företagandet i landet att de inte får mer resurser till forskning? Dessa frågor tycker jag att Betty ska svara på.
Fru talman! Jag känner mig trygg med de samtal jag har fört med de regionala högskolorna. De lovordar den satsning och den möjlighet som alliansregeringen har gett genom de smalare profilområdena där man också får möjlighet till forskning. Jag har läst den vitbok som Thomas Strand nämner, och mycket handlar om att man ser möjligheter och nya arbetssätt. Jag vill påminna om att det är vår regering som har gett Örebro universitet och Mittuniversitetet chans att bilda holdingbolag så att de på det viset kan förmera sin samverkan med omgivningen, både offentlig verksamhet och näringsliv. Thomas Strand nämner basanslagen och säger att det är för lite pengar. Låt mig påminna om att det var alliansregeringen som införde forskningsanslagen per student, alltså de 8 000 kronor som Thomas Strand anser ska öka till 25 000. Det är möjligt att så ska ske, men det är viktigt att vi håller lite ordning på detta och är medvetna om att det var alliansregeringen som gjorde det. Vi är medvetna om resurstilldelningen och vilka pengar som kommer alla olika lärosäten till del. Vi har hela tiden sagt att vi ska vara ödmjuka och följa upp vad som sker. Det kanske innebär att man måste skruva i vissa system. Jag tycker inte om att Thomas Strand underskattar de regionala högskolornas höga ambitioner. Det är fel att nedvärdera deras styrka och kompetens. Jag tror inte att de vill se sig som offer.

Fru talman! Detta betänkande behandlar 60 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationerna. Fru talman! Regeringen avser att lämna nästa forsknings och innovationsproposition till riksdagen hösten 2012. Många vill ge sin syn på vad den bör innehålla. Jag börjar med en liten utvikning om detta. Många vill ge sin syn till ledamöterna i utbildningsutskottet men också till övriga ledamöter i riksdagen och till partierna i riksdagen. En viktig del av processen är att lyssna till de olika synpunkter som finns, för det kommer fram väldigt många olika synpunkter. Forskningsfrågor engagerar, och det ska vi alla vara glada för. Det är positivt att det finns ett sådant engagemang. Det finns som sagt en rad olika uppfattningar inom akademi, näringsliv och samhälle i övrigt om hur politiken ska utformas, både vad gäller satsningar och innehåll. Det finns även trender. Just nu påtalar många de yngre forskarnas situation och möjligheter, vilket naturligtvis är viktigt. Med detta sagt återgår jag till dagens motionsbetänkande. Här finns en del olika uppfattningar, men precis som Betty Malmberg var inne på finns det också samsyn i ett antal frågor. Fru talman! Något som återkommer är att Sverige är och ska vara en ledande kunskaps och forskningsnation. Socialdemokraterna skriver i sin reservation om forskningspolitikens inriktning: Forskningen främjar det demokratiska samhället genom att stödja tanke och yttrandefrihet och ett kritiskt ifrågasättande. Forskningen bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling och stärker tillväxten. Genom forskning kan vi bättre förstå den värld vi lever i och också göra den bättre. Vi kan höja kompetensen i samhället och arbetslivet. Sverige ska vara en kunskapsbaserad ekonomi, och vi vill därför investera i kunskap och forskning. Forskningspolitiken måste ha en bred ansats som knyter an till verkligheten i alla delar av samhället. En god forskningspolitik ska säkerställa excellens, kvalitet och långsiktighet. Vi kan nog alla hålla med i detta om satsningen på Sverige som forskningsnation. När det gäller det Thomas Strand föredrog i talarstolen om andra typer av satsningar kan jag säga att jag har läst betänkandet och reservationerna, och dessa frågor har inte framkommit i de reservationer som finns. Det är dock bra att frågorna kommer upp och att vi får anledning att debattera dem, och debatten kommer att fortsätta också under hösten. Regeringen angav hösten 2008 genom propositionen Ett lyft för forskning och innovation att det övergripande målet för forskningspolitik är att stärka Sveriges ställning som forskningsnation och därmed stärka den svenska konkurrenskraften i en globaliserad värld för att bidra till ökad hållbar ekonomisk tillväxt och välfärd. Forskningen ska vara av högsta internationella klass, och den ska till stor del bedrivas inom områden som har, eller har förutsättningar att få, betydelse för människors välfärd, samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft. Målet förverkligas genom tre viktiga preciseringar av politikens inriktning. Det handlar om stärkt fri forskning, forskning av högsta kvalitet och relevans och forskning som i högre utsträckning än i dag kommer till nytta. Två grundläggande insikter var utgångspunkten i arbetet med propositionen. Den första var att mänsklighetens största utmaningar, till exempel klimatpåverkan, energikris, fattigdom och demografiska förändringar, inte kan hanteras på ett framgångsrikt sätt utan ny kunskap. Den andra var att Sveriges konkurrenskraft till stor del måste bygga på ett högt kunskapsinnehåll i svenska exportprodukter. Regeringen angav genom propositionen sin bedömning av forsknings och innovationspolitikens inriktning under perioden 2009-2012 och presenterade en satsning på forsknings och utvecklingsmedel på 5 miljarder kronor för denna period. Det var en betydande satsning som gjordes. Dessutom gjordes särskilda satsningar på klimat, medicin, teknik och annat, vilket Betty Malmberg var inne på. Fru talman! Lärare, forskare och studenter utgör den viktigaste tillgången vid våra universitet och högskolor. Cirka en halv miljon har sin vardag i egenskap av student eller anställd vid någon av landets högskolor och universitet. Lärarna och forskarna utvecklar den kunskap som studenterna behöver i sin framtida yrkesverksamhet, och det är de som utför en stor del av den forskning som lägger grunden för vår framtida välfärd. Det är av stor betydelse att situationen för yngre forskare är både karriärmässigt och ekonomiskt gynnsam för att man ska kunna attrahera och behålla forskartalanger inom akademin även i fortsättningen. Frågorna om anställningsförhållanden för doktorander är för närvarande under beredning inom Regeringskansliet. Utskottet delar uppfattningen i många av motionerna att forskning inom vissa områden, som miljöforskning, är angeläget och viktigt. Jag möter miljöforskningsfrågorna ofta i ett annat utskott, miljö och jordbruksutskottet, och kan följa diskussionen även där. Så är det med forskningsområdet; det berör många av riksdagens utskott i någon mening. Övergripande forskningsfrågor, prioriteringar och särskilda satsningar kommer att anges i den kommande propositionen. Betty Malmberg har mycket tydligt redogjort för hur viktiga frågorna om rymden är och att det här i riksdagen finns ett rymdnätverk där Betty Malmberg är ordförande. Jag vill framhålla att det här är en viktig fråga. Den är strategiskt viktig för det moderna kunskaps och forskningssamhället bland annat för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft och inte minst för att möta de stora samhälleliga utmaningarna till exempel när det gäller klimat och miljö. Detta motiverar ett starkt statligt engagemang även i fortsättningen. En ny forsknings och innovationsproposition är, som sagt, planerad att överlämnas till riksdagen hösten 2012. Eventuella nya överväganden från regeringens sida kommer att presenteras i denna proposition. Det finns ingen anledning att i dag föregripa den kommande forsknings och innovationspropositionen. Därför yrkar jag avslag på motionerna. Forskning och utveckling handlar om Sveriges långsiktiga roll i det globala samhället. Det tror jag att vi alla kan vara överens om.

Fru talman! Inledningsvis nämnde Nina Lundström de yngre forskarnas situation. Jag skulle vilja ta upp den tråden. Det var något som jag också lyfte upp i mitt anförande. Alla de sex punkter som jag lyfte upp har bäring på våra reservationer, så det var inte gripet ur luften - om nu någon trodde det. Här finns det en politisk skillnad mellan oss och den borgerliga regeringen. Vi tycker att det är dags att sätta ned foten och visa en tydlig viljeinriktning när det gäller de yngre forskarnas situation. Vi vill att de på sikt ska bli anställda som vilka anställda som helst. På vägen dit vill vi korta tiden för utbildningsbidrag till max ett år. Vi vill också se till att det inte förekommer några stipendier. Vi vill att regering, lärosäten och externa finansiärer ska komma fram till en överenskommelse så att utbetalningarna kanaliseras som lön och sociala avgifter. Detta är en jätteviktig fråga. Nina nämnde också att det här är en fråga som lyfts fram från flera håll. Varför kan vi inte börja gå åt det hållet? Ni har röstat ned det här förslaget från oss åtminstone två år i rad. Varför är det så svårt för er att ställa upp på att vi ska börja ta steg i den riktningen? Om man är doktorand ska man ha en anställning. Man ska ha trygghet och omfattas av trygghetssystemen. Varför säger ni nej till vårt förslag?
Fru talman! Jag vill tydliggöra att jag verkligen har läst era reservationer för att bilda mig en uppfattning om hur stora skiljelinjerna är. Speciellt när det gäller forskningspolitikens inriktning finns det formuleringar som jag tror att många i kammaren kan ställa sig bakom, till skillnad från de konkreta synpunkter som kom fram i anförandet. Doktorandernas situation är en väldigt viktig fråga för alliansregeringen. Som jag nämnde pågår det ett arbete i Regeringskansliet för att se över dessa frågeställningar. Frågan är något mer komplex än vad Thomas Strand vill ge uttryck för. Det finns många delar i detta. Det gäller inte minst dem som är ansvariga i verksamheten för att bidra till lösningar. Om vi långsiktigt ska bli en konkurrenskraftig nation och se till att vi attraherar forskare och forskarstuderande är detta en pusselbit som vi måste titta på. Det pågår en beredning i Regeringskansliet. Jag vill avvakta vad man kommer fram till i detta avseende.
Fru talman! Jag är glad att vi är eniga om att det här är en viktig fråga. Det är det många som tycker. Det är gott och väl att frågan bereds i Regeringskansliet. Jag har ju varit med i politiken några år på den här nivån, så jag har ofta hört att frågor bereds i Regeringskansliet. De bereds, och sedan blir det inte så mycket mer. Det skulle vara intressant att höra om Nina vågar säga: Ja, vi ska gå S till mötes och börja halvera utbildningsbidragstiden. Det skulle vara ett välkommet besked. Det känns som om det ligger på lut, om Nina får säga vad hon tycker innerst inne. Jag är glad att flera lärosäten själva nu tar det här beslutet och säger att man ska ha doktorander som får en regelrätt anställning. Men det finns också motstånd mot detta hos andra lärosäten. Därför tror jag att politiken har en viktig roll att peka med hela handen och se till att vi får en annan tingens ordning så att forskarna får en trygghet. Det tror jag är bra för jämställdheten mellan kvinnor och män. Det är lite för passivt. Här finns en kontrast mellan oss och er. Låt vara att frågan bereds, men vad kommer det att innebära? När övergår den här passiviteten i aktiv hållning? Kan Nina säga: Vi hamnar där snart.
Fru talman! Thomas Strand kanske inte riktigt vill säga det, men det här är inte på något sätt en ny fråga. Under tidigare socialdemokratiska regeringar har det också varit mycket diskussion om de här frågorna. Som Thomas Strand säger har en del lärosäten gått före och sett till att hitta bra lösningar som är anpassade till verksamheten. Det finns en komplexitet i frågan. Som Thomas Strand nämnde finns det även från lärosätena synpunkter på hur detta ska utformas, men också från doktoranderna själva. I slutändan handlar det om att hitta former för fortsatta möjligheter för doktorander att vara doktorander. Min personliga uppfattning - det är också allianskollegernas uppfattning - är att det här är så viktiga frågor att när vi säger att det pågår en beredning i Regeringskansliet så pågår det en beredning. Som Thomas Strand vet kan vi inte föregripa de konkreta lösningarna. Engagemanget för att hitta lösningar och lyfta upp frågorna kan vi alla bidra till. Det gör Thomas Strand i dag i debatten. Personligen tycker jag att det här är väldigt viktiga frågor. Många av oss har egna erfarenheter av detta, eller också har vi tidigare kolleger eller känner andra som i dag är verksamma inom denna sektor. Det är viktigt att lyfta fram deras situation. En pusselbit för bra forskning och forskare är naturligtvis hur utbildningen och forskningsmöjligheterna ser ut i bred mening. Jag hoppas att vi kan hjälpas åt att lyfta upp frågorna. Vad de konkreta lösningarna resulterar i får vi återkomma till när beredningen är färdig.

Fru talman! Det är kul att vara forsknings och innovationspolitiker. Det händer mycket nu. Arbetet med och inte minst opinionsbildningen inför nästa forsknings och innovationsproposition är i full gång, och i höst presenterar regeringen Sveriges nya innovationsstrategi. Sedan valet 2010 har regeringen dragit i gång och hållit i en ambitiös process för att låta så många som möjligt i samhällets alla sektorer få komma till tals kring hur Sverige ska bli mer innovativt och vad en innovationsstrategi för Sverige borde innehålla. Strategin kommer att vara ett långsiktigt dokument med sikte på år 2020 och kommer att vara ett stöd för till exempel de kommande forsknings och innovationspropositioner som vi kommer att anta under vägen med lite kortare intervaller, inte minst den kommande. Det talas mycket om Kunskapstriangeln, som symboliserar samverkan mellan högre utbildning, forskning och innovation. Det talas nästan lika mycket om triple helix, som brukar benämnas som tvärsnittet mellan akademi, samhälle och näringsliv. Ibland sker det en begreppsförvirring, och ibland flyter både benämningar och definitioner ihop. Men det spelar faktiskt inte så stor roll eftersom andemeningen ändå är densamma. Oavsett vilket är det bra att denna kunskapstriangel poängteras så pass starkt i betänkandet. Framtiden för svensk forskning och innovation ligger i att samverka och att vara bred och öppen i tanke och utförande. Vi ska uppmuntra forskare som tar steget ut från akademin och doktorerar i nära samverkan med ett eller flera företag eller organisationer. Vi ska också locka företag från Sverige och världen att expandera och etablera sig här i Sverige eftersom man här får verka i en öppen och kreativ miljö i världsklass. Runt om i landet kan vi visa på riktigt vassa exempel på just öppenhet, samverkan och innovation. I morgon kommer jag att besöka Mittuniversitetet i Östersund. Där kommer jag att studera arbetet med turism och idrott i nära samverkan med omgivande samhälle och näringsliv. Mittuniversitetet har också på andra sidan länsgränsen i mitt eget Västernorrland tillsammans med bland andra SCA ett riktigt vasst skogsindustrikluster i världsklass. Om man åker runt i landet, som jag har gjort, kan man konstatera att de i Karlstad är i världsklass när det gäller tjänsteforskning i samverkan med näringslivet. På Linnéuniversitetet samverkar man med Ikea, och man har också fått en stor donation nyligen. Där satsar man också på att bli det entreprenöriella universitetet. Längst uppe i norr, i Luleå, har LTU sina centrumbildningar i teknik, elektronik, telekom och it. Detta har också bäring på en annan viktig aspekt här, nämligen externa medel. Om man åker till Västerås och Mälardalens högskola kan man konstatera att för varje krona som staten har skickat in i forskningsmedel under de senaste åren har lärosätet genom externa medel kunna producera mellan 5 och 10 extra kronor. Det är inte många lärosäten som klarar av det. Tänk om alla skulle klara av det. Vilka otroliga forskningsresurser vi då skulle ha i Sverige. Detta arbete måste vi se, möta, utvärdera och premiera på ett ännu bättre sätt än vi gör i dag. Detta har också bäring på någonting som har nämnts tidigare, nämligen det viktiga med kapitaltillförsel för innovatörer som vill växa, kommersialisera och expandera. Låt mig vara tydlig med en sak. Någonting som togs upp i debatten var att det skulle finnas ett behov av ytterligare statliga aktörer. Det sista Sverige behöver är ännu fler statliga aktörer med statliga miljarder i riskkapital. Däremot är det bra att vi ser över de aktörer som redan i dag finns och det statliga riskkapital som redan finns och att det inriktas i rätt fas i processen. Här är det också viktigt att poängtera arbetet med de idéer som finns om riskkapitalavdrag och forsknings och utvecklingsavdrag. En av de kraftfullaste åtgärderna som vi skulle kunna vidta för att göra Sverige mer innovativt och få fram medel till innovation, forskning, kommersialisering och expansion är att få de pengar som ligger runt om i systemet att jobba på olika sätt. Fru talman! Det är inte sällan som man i den svenska forsknings och innovationsdebatten polariserar mellan grundforskning och tillämpad forskning. Från grundforskningens vänner kan man ibland fnysa åt den verksamhet som exempelvis Vinnova ägnar sig åt. Bland hejarklacken för tillämpning, samverkan och innovation gnisslas det ibland tänder över de stora belopp som hamnar just i grundforskningen. Men denna uppdelning är fel och djupt olycklig. I själva verket är det på sikt fullständigt omöjligt för ett land som Sverige att vara innovativt och konkurrenskraftigt, finna nya tjänster och metoder och kommersialisera nya produkter om inte den rent nyfikenhetssdrivna grundforskningen får goda förutsättningar och goda resurser. Men det är också resursslöseri om vi inte i hela kedjan, från den mest grunda av grund till den mest tillämpade av tillämpning, har med oss följande tankegång: Hur kan våra nya resultat, nya idéer och nya tankar spridas till fler? Hur kan detta arbete bidra till att nytta skapas i fler sektorer i samhället, i nya företag eller varför inte i utbildningskedjan? Vi måste komma ifrån dragkampen mellan olika stadier i kedjan och gå mer mot generella incitament med fokus på att innovation, samverkan och öppenhet finns i hela akademin och bland så många studenter, forskare, professorer och rektorer som det över huvud går. Där kan vi se att publiceringar i samverkan inom och utanför akademins gränser också är de som genererar högre citeringsgrad än andra. Fru talman! Avslutningsvis skulle jag vilja återge vad Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren har sagt. Hon brukar ofta berätta om Stanford som hon besökte nyligen. Stanfords professorer förväntas, både av sig själva och av andra, att parallellt med sin professur arbeta som konsult i näringslivet i det omgivande samhället. Forskar man där ser man utbildningen inte som en plikt utan som ett privilegium. Med detta vill jag ha sagt att världens mest innovativa och framgångsrika miljöer är de som präglas av öppenhet och samverkan mellan forskning och utbildning, mellan akademi och omgivande samhälle. När det gäller detta arbete har Sverige kommit långt, och vi är duktiga. Men vi har en större potential. Denna måste vi se, värdera, mäta och också bygga våra incitamentssystem kring i högre grad än nu.

Fru talman! Det är bra att Emil Källström lyfter fram triple helix. Det gjorde jag också i mina sex punkter. Det handlar alltså om samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Det är bra att vi fokuserar just på denna aspekt eftersom den är oerhört viktig. Men jag sade i mitt anförande och vill ta upp det igen, att det också gäller att se strukturen bakom hur detta arbete läggs upp och hur politiken bedrivs. Där är kritiken från oss från socialdemokratiskt håll att med den proposition som kom 2008, för snart fyra år sedan, skedde det en tyngdpunktsförskjutning genom att man mycket starkt poängterade grundforskningen och den akademiska och fria forskningen. Den är jättebra. Jag har ingenting emot den. Jag stöder den helhjärtat. Men det blev en nedprioritering av resurser för att samverka när det gäller triple helix-lösningen mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Jag nämnde branschprogrammen som lades ned som ett typexempel på detta. De inspel som kommer nu i och med den kommande forskningspropositionen tar tag i detta. Jag tror säkert att Emil Källström har fått samma synpunkter från näringslivets företrädare, nämligen att vi måste hitta en bättre struktur för att stimulera samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Nu är det lite för mycket på det sättet att pengarna som går till universitet och högskolor inte blir på deras villkor. Vi måste ha en balans där vi får bra samtal mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Det är jätteviktigt. Min fråga blir: Utifrån det som jag säger om att det sker en tyngdpunktsförskjutning, är Emil Källström och Centerpartiet beredda att driva att vi får en annan struktur i en ny proposition som kommer till hösten?
Fru talman! Att en ny proposition spänner över fyra år och kommer att innebära delvis en annan politik, att man vrider inriktningen på propositionen, är helt naturligt. Mycket av det Thomas Strand säger är bra, men hans partis historia visar också problemet i att göra rätt. När Socialdemokraterna hade makten och satt på berört departement försvann grundforskningens resurser ned i de stuprör som branschprogrammen innebar till lägre nytta än vad de annars skulle vara. Jag tycker att Thomas Strand delvis gör sig skyldig till polariseringen, uppdelningen, som jag i mitt anförande vände mig mot. Jag anser inte att lösningen för svensk forskning och innovation är en fortsatt eller tilltagande dragkamp. Systemen generellt ska främja öppenhet, samverkan och innovation.
Fru talman! Jag menar att det finns en polarisering med den proposition som kom för fyra år sedan. Det blir mer fokus på akademisk grundforskning, som är bra. Låt mig säga det igen så att det inte missförstås. Men vi måste också fokusera på den tillämpade forskningen. Det är viktigt. Jag har tagit med mig två inspel från Svenskt Näringsliv. De nämner att det måste skapas konkreta incitament inom universitet och högskolor för samverkan med näringslivet och det omgivande samhället. I dag finns inte tillräckliga incitament, nämner Svenskt Näringsliv. Industrirådet är också inne på samma spår när man säger att det måste finnas en ökad samverkan mellan industri, akademi och forskningsinstitut. Det här är två inspel i mängden som lyfter upp samma sak. När jag möter näringslivets företrädare lyfter de upp att man i dag blir inbjuden på universitetens villkor. Nu handlar det om att hitta tillbaka till inte de gamla branschprogrammen utan tänket om att sitta vid samma bord, problemformulera, analysera och komma fram till vad man behöver satsa på. Där har staten och politiken en viktig roll. Det finns vissa centrala och globala framtidsutmaningar som vi måste lösa för svensk del och för hela världens överlevnad. Det var därför jag nämnde några saker som är viktiga för oss. Vi har satt upp 2 miljarder under fyra år för att hantera dem. Det är skillnaden mellan våra politiska inriktningar. Jag är glad om Emil Källström ser att det finns en obalans och att man vill rätta till den i propositionen. Det skulle jag välkomna.
Fru talman! Thomas Strand avslutade med ett resonemang om politikens roll. Jag väljer att spinna vidare på den tråden. Jag tror att politikens roll är att skapa grundläggande förutsättningar och bygga bra, relevanta och transparenta incitamentssystem. Det är ingen hemlighet att jag och Centerpartiet tycker att dagens incitamentssystem borde kompletteras med ett större fokus på innovation, samverkan och öppenhet, precis som jag redogjorde för i mitt anförande. Thomas Strand nämner också Svenskt Näringslivs inspel. Jag har skrivit en debattartikel tillsammans med Tobias Krantz på Svenskt Näringsliv, så jag har svårt att inte hålla med i den delen av din replik. Jag tror att det för en utomstående betraktare av detta replikskifte blir bara krystat att vi försöker hitta någon form av konfliktyta. På det här stadiet finns ett stort samförstånd i det vi säger. Senaste gången som Socialdemokraterna formulerade ett konkret svar på vad man ska göra blev det inte bra. Det innebar att vi hade riskerat att tappa i svensk grundforskning eftersom de försvann ned i stuprör som kallades branschprogram. Det ska vi absolut inte komma tillbaka till. Med detta sagt vill inte heller Thomas Strand tillbaka till det. Det är bra. Det här känns som en god grund att jobba vidare på för att Sverige ska bli ännu mer öppet och innovativt, och vi ska ha en akademi som präglas av detta och samverkan.

Fru talman! Det här är en mycket intressant debatt. Finns det något politikområde där det är angeläget att vi hittar så många gemensamma synsätt som möjligt är det väl forskningen. Fru talman! Jag vill först yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Sedan vill jag påminna, fru talman, om att när vi för fyra år sedan lade fram en forskningsproposition var det ett genombrott i svensk forskning. Det hade aldrig tidigare lagts fram en forskningsproposition där det var inbyggt både en forskningsproposition och en innovationsproposition. Detta var ett genombrott som alliansregeringen gjorde för att vi skulle närma oss de medel och pengar som gav möjlighet till en samverkan med bland annat näringslivet. Det här var vårt genombrott. Jag har själv varit med och arbetat för propositionen och var glad för den rejäla satsning vi gjorde på Vinnova, på innovationskontor, strategiska områden som också skulle mynna ut i innovationer. Jag vägrar totalt att ta emot någon kritik för att vi gav mest till grundforskning. Det visar på att kammaren över huvud taget inte vet hur tidigare forskningspropositioner har sett ut. Där har man gett pengar till grundforskning. Att det har kommit lite småfiler under mandatperioderna med branschprogram och så vidare är den lilla delen som kom under det tidigare regeringsalternativet och som vi hoppas inte kommer tillbaka. Vi har försökt att hitta en balans för att nå triple helix-modellen, som egentligen för över på kunskapsmodellen, det vill säga innovationer-kunskap-utveckling eller samhälle-näringsliv-universitet - samverkansmodellerna. Jag kan inte här och nu säga att det var optimalt. Inspelen, Thomas Strand, finns med som ett kontinuum. Det är allt från Kungliga Vetenskapsakademien och Sveriges unga akademis inspel, ren och skär grundforskning kopplad till universitetsforskning, till Svenskt Näringsliv och Ingenjörsvetenskapsakademien med stora inslag med mer pengar. Låt oss titta på inspelen. De har inte heller förekommit tidigare, och jag är gammal nog att säga detta. Här har vi inspel som inte ens kan mätas. Det är fråga om makten över pengarna på ett kontinuum, allt från - om jag ska vara grov - KVA till Svenskt Näringsliv. Det är det här vi har att operera mot. Det är den dåliga balansen till förmån för universitetsforskning. Den får nog Socialdemokraterna själva stå upp för. Den har förflyttats till ett sammanhang ihop med näringslivet. Det var fråga om att stärka Sveriges ställning som forskningsnation. Det var det stora och övergripande syftet med den forsknings och innovationsproposition som kom för fyra år sedan. Det syftet finns kvar. Det fanns tre huvudområden, nämligen att stärka fri forskning, se till att forskningen har högsta kvalitet och relevans samt nyttig forskning. Jag tyckte att det var mycket balanserat, men vi kan inte ge pengar till områden där det inte finns mottagare. Utgångspunkten var utmaningar som finns i klimat, miljö och fattigdom - tidens tecken, så att säga, som finns i vår omvärld. Vidare ska Sverige vara konkurrenskraftigt inför framtiden. Också det var balanserat. Vi har jobbat i den riktning som Thomas Strand nu eftersträvar. Jag välkomnar att Socialdemokraterna inser att denna inriktning är den bästa. Vi har dessutom jobbat mot en inriktning och lagt ett uppdrag till Vetenskapsrådet för att kunna kommunicera forskningen så att vi når större plattformar för att få triple helix-modellen i ökad utsträckning. Samtidigt behöver vi den grundläggande forskningen, och vi har förstärkt humaniora som var näst intill utarmad på vissa områden. Vi har försökt ta alla under armarna, och det kunde vi göra eftersom vi gav så mycket pengar till forskning. Det har aldrig tidigare funnits så mycket pengar till forskning och innovation som vi i alliansregeringen har gett. Det finns saker som vi behöver gå vidare med, och det är intressanta och spännande uppdrag. I det ena tycker jag att vi ska ta ett rejält steg, och det är att ge ytterligare medel till skolforskning så småningom. Det vi också behöver titta över är rymdforskningen. Där sker förändringar hela tiden, och alliansregeringen har tydligt sett till det. Jag vet att inte minst Betty, som dessutom är ledare för rymdnätverket här i riksdagen, har lyft fram den här viktiga forskningen. Jag tror att det är viktigt inför framtiden att vi i Sverige är klara över att samtidigt som vi vill att våra unga och äldre ska ha stora möjligheter att forska är det inte de unga forskarna som har bekymmer, som det ser ut i dag på lärosätena. Bekymmer har de som i dag är 40-50 år och inte har hunnit göra klart sina forskningsprojekt. Vi har alla i utskottet fått en redovisning av det. Det här måste vi ta tag i. Det är jättebra att vi får fram unga som blir doktorander, men de måste få möjlighet att forska vidare genom postdoktorala tjänster. Man måste få klara sin forskning också när man är 50 år. Det är jätteviktigt att vi satsar hårt på det. Det är också väldigt viktigt att vi tar ett ytterligare grepp för att se hur vi kan förena de olika forskningar som behövs. Det är grundforskningen som är rent universitetsbaserad, och det är den mer näringslivsanpassade forskningen som är tillämpad i den delen. Då vill jag passa på att säga att jag önskar att vi med tydlighet kan se det här i en kommande forskningsproposition. Det kanske är lite svårt att analysera när det gäller den proposition som är lagd. Men alla de tre delarna - från universitetsbaserad forskning till konkurrensbetonad forskning som vi har via Forskningsrådet och till innovationsforskning som vi har med näringslivet - finns i vår forskningsproposition som vi lever med i dag. Och de ska finnas i 2012 års forskningsproposition.

Fru talman! Det är intressant att lyssna på Yvonne Andersson, för hon är väldigt tydlig, drastisk och målande. Om jag ska karakterisera det hela blir det så här: Allting var sämre förr, och nu är vi nästan på väg till himmelriket. Det fanns väl ett och annat som vi socialdemokrater gjorde bra, kan jag tänka mig. Men när Yvonne talar blir det nästan som att alltihop bara var dåligt. Yvonne nämner exempelvis innovation och att det var någonting som Alliansen kom på 2006. Riktigt så var det väl inte. Även om vi inte satt och skrev en forsknings och innovationsproposition hade vi faktiskt åtgärder som handlade om innovation. Vinnova startade vi exempelvis. Branschprogrammen var väl också ett sätt att få ihop forskning och kommunicering, akademi och företagande. Innovationsbegreppet kom inte som en blixt från klar himmel 2006. Det fanns tidigare också, även om vi inte skrev någon proposition. Jag har ett citat som jag ska läsa upp som jag tycker också är belysande i den här diskussionen. Det är från KK-stiftelsen, som har gjort ett projekt ihop med många högskolor och företag. Vd:n Madelene Sandström säger så här: "Detta nära och starka samarbete i forskningen mellan högskolor och näringsliv ger förmodligen inga Nobelpris, och kommer heller inte att vara den forskning som publiceras mest, på det sätt som akademisk kvalitet mäts idag. Däremot utgör den en enorm tillväxtmöjlighet och stärker både konkurrenskraften, den akademiska utvecklingen och välfärden i Sverige. Forskningen kan därför inte hänvisas till ett fåtal elitinstitutioner som befinner sig alltför långt från företagens verklighet." Här ligger en problematik.
Fru talman! Nej, vad jag sade om innovation, och som jag hoppas framkom, var att det var första gången det fanns en forsknings och innovationsproposition. Vi byggde ihop kunskapen och kunskapsutvecklingen med forskningen och ihop med näringslivet. Det var det jag ville peka på att vi kom fram med. Var det sämre förr? Tja. Det är väl så att man hela tiden håller på med en utveckling för att saker ska bli bättre och följa tiden. Det har gått galopperande fort på forsknings och kunskapsfronten i hela världen - det är ingen tvekan om det. Och då tycker man ju att det var sämre förr. Jag tycker också att det jag gjorde förr var sämre. Annars har det ju inte varit någon utveckling. Vi försämrar väl inte saker, varken ni eller vi. Men vi har gjort mer nu. Att vi är nära himmelriket - ja, just när det gäller forskningen är det väl det politikområde där jag tycker att det är lite kul att det går framåt. Och när det är ett intresseområde blir man lite extra tänd på det. Men vi är inte riktigt nära himmelriket, nej. Vi har mer att göra. Jag tycker till exempel att vi måste fokusera på våra flaggskepp i Sverige för att vi ska kunna behålla positioneringarna i det globala kunskapssamhället. Det är därför jag tror på att vi måste fortsätta med rymden, att vi måste fortsätta med mycket av klimatforskningen som sker via satellit. Vi måste också fortsätta med humaniora, beteendevetenskap och utbildningsvetenskap just därför att vi har vissa potentiella kunskaper där vi är mycket långt framme eller till och med längst fram. Det finns också andra, inom försvarsindustrin, säkerhetsindustrin och så vidare. Nu ska man inte säga mer, för det finns många ställen.
Fru talman! Yvonne säger ödmjukt att ni har lite att göra. Jag skulle vilja säga att ni har väldigt mycket att göra. Nu hoppas jag att det är vi som har mycket att göra om två år och att ni har lite mindre att göra. Jag har nämnt sex punkter: Ta tag i dessa! Där skiljer vi oss åt som politiska partier eller som regeringsalternativ. Samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och politik måste bli mycket bättre. Signalerna i inspel från näringslivet säger samma sak. Lyssna på det! Förändra politiken! Svält inte ut de mindre högskolorna. Yvonne vet det också. När vi tar del av debattinspel på resor och träffar de mindre högskolorna framgår det att de är oroliga för utvecklingen - speciellt när man hör utbildningsministerns utspel om att några ska sammanslås med större och att det räcker med filialer som håller på med utbildning, och sedan kan forskningen ske på universitet. Det är inte rätt väg. Det är fel väg att gå. Yngre forskare: Ta tag i det! Se till att de blir anställda och får trygghet! Humaniora: Låt mig ta upp det som jag sade i mitt anförande om utbildningsvetenskaplig forskning. Vi måste bli bättre på det, öka omfattningen, se till att det kommer ut och stimulera utveckling i skolan. Vi måste också stärka de internationella och globala kontakterna. Vi måste bli bättre på att koppla oss till forskningsprogram på EU-nivå men även tänka globalt. Till sist genusfrågan: Där måste vi bli bättre på att se till att vi får en mer jämställd forskning i alla led. Där har du sex punkter, Yvonne. Du har antecknat bra, ser jag. Ta med dem! Ta diskussionen med utbildningsministern och kom med en förändrad proposition till hösten!
Fru talman! Jag kan inte ta upp alla punkter, för då måste jag också prata om vad jag är emot att göra, eftersom jag vet att Thomas Strand har fel. Den första delen gäller samverkan. Det är precis vad jag har pratat om. Det var vår ambition i förra forskningspropositionen. Vi har nått en bit på väg, och vi kommer att fortsätta. Det är grönt - vi jobbar åt samma håll. Svält inte ut de mindre högskolorna! säger Thomas Strand. Nej, det gör vi inte. Men ska vi nå framsteg måste alla göra vad de är bra på. Därför måste alla som ska vara kvar i den konkurrens som finns mellan dem som ska arbeta med detta hitta sina nischer. Inom alla områden kommer det alltid att finnas de som springer om och är säkrare. Varken Thomas Strand eller jag får ju, fru talman, vara med på olympiaden, och vi får inte ens tävla när det gäller att dansa. Någonstans är det de bästa som får göra det. Yngre forskare har vi jobbat med. Det finns mer att göra för deras trygghet men också för de äldre. Jag vill inte ha någon åldersdiskriminering, inte ens när det gäller forskare. UVK jobbar vi båda gentemot. Men jag tror inte på en kommitté i 12, 13, 14 eller 15 år. Jag tror på ett ämnesråd. Men det var Socialdemokraterna som en gång i tiden ville ha en kommitté för att hitta en kompromisslösning. Stärker våra globala kontakter gör vi - vi bara tutar och kör. Där hoppas jag att vi ska bli starkare. Sedan var det genusforskningen. Ja, alla människor är lika värda. Men den senaste forskningen, som vår hjärnforskare Martin Ingvar har pekat på - jag hoppas att också Thomas Strand läser om det - säger att vi män och kvinnor faktiskt är lite olika. Det kanske vi är också när det gäller forskningen. Men alla ska ha samma möjligheter och alla ska tävla på lika villkor.